Herr talman! Monica Green har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att polisen ska komma i ekonomisk balans. Under 2007 och 2008 har polisen tillförts en sammanlagd varaktig anslagsökning om ca 1,3 miljarder kronor. Den resursförstärkningen möjliggör en kraftig ökning av antalet poliser, med målet att det 2010 ska finnas 20 000 poliser. Regeringen lägger stor vikt vid att skapa ett tryggt samhälle för alla. En viktig del i det arbetet är att vidta kraftfulla åtgärder mot den grova organiserade brottsligheten. Individer och grupper som medvetet och systematiskt väljer att ställa sig utanför rättsordningen och sprider otrygghet och rädsla bland allmänheten måste räkna med att staten och det civila samhället slår tillbaka. Regeringen har därför gett Rikspolisstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen och Tullverket säkerställa en effektiv och uthållig verksamhet för bekämpning av den grova organiserade brottsligheten. För att rättsväsendets myndigheter ska kunna svara upp mot regeringens högre krav kommer regeringen att återkomma till riksdagen i budgetpropositionen för 2010 för att närmare redovisa vilka ytterligare resurstillskott och åtgärder som krävs. Regeringen kommer i det sammanhanget också att ta ställning till polisens resursbehov. Rikspolisstyrelsens prognos för 2009 visar att en utökad anslagskredit kan bli nödvändig för att täcka polisens behov av finansiering under nästa år. Regeringen gör för närvarande ingen annan bedömning. När det gäller fördelningen av såväl personella som ekonomiska resurstillskott har regeringen delegerat ansvaret till Rikspolisstyrelsen och ytterst till polismyndigheterna. Polismyndigheterna beslutar i frågor som rör den lokala verksamheten. Det är den ordning vi har i Sverige med myndigheter som agerar självständigt inom de ramar som riksdag och regering har satt upp.

Herr talman! Tack för svaret och de många fina orden! Det låter väldigt fint när Moderaterna talar om en av sina så kallade käpphästar. Moderaterna har ju lovat fler poliser och krafttag mot kriminella gäng. Hittills har vi inte sett någonting av det i praktiken ute i verksamheterna. De moderata riksdagsledamöterna lovade i förra valrörelsen att det skulle bli 100 fler poliser i Skaraborg. De åkte runt och ringde på klockor på polisstationer. Folk fick intrycket att om de bara vann skulle polisstationerna öppna. De gjorde sken av att de 100 poliserna skulle komma till. Nu vet vi att det var en bluff. Eller också har de anställts men göms någonstans och får göra de civilanställdas jobb. En av de ledamöter som lovade allt detta i valrörelsen sitter nu i kammaren. Jag hoppas att hon begär ordet och förklarar sig eftersom skaraborgarna hittills har blivit lurade av Moderaterna. Det kan ju vara så att Moderaterna har åkt runt i alla valkretsar och sagt: Vi ska anställa 100 fler poliser här hos er. Det blir alltså upp mot 3 000 fler poliser som Moderaterna i så fall har lovat ska anställas under mandatperioden. Jag känner till Skaraborg. Jag ser att det inte har blivit fler poliser där. Jag har sett Moderaterna i Skaraborg lova 100 fler poliser. Det var med T-shirtar och på andra sätt. Många trodde på Moderaterna i valrörelsen. Jag tror att de, som i många fall, nu när verkligheten kommer i kapp ser att jobbskatteavdraget var en bluff, och allt annat som Moderaterna har lovat har visat sig vara en bluff. Man lever inte upp till sina vallöften. Om man satsar stort, som Beatrice Ask säger, och det inte märks i verksamheten är det väl något fel? Polisen i Västra Götaland har skrivit till Rikspolisstyrelsen och sagt att det är ett allvarligt ekonomiskt läge och att man går med stora underskott. Det visar sig att det går med stora underskott i hela landet. Då hjälper det inte att med många tjusiga ord påstå att man har satsat mer. Nu är inflationen lika hög som när vi hade en moderatledd regering förra gången i det här landet. Då äts anslagen upp, och då kostar det mer. Vi socialdemokrater vill satsa mer resurser än vad den moderatledda regeringen vill göra. Vi vill satsa på riktigt så att det syns ute i verksamheterna, hos människor i vardagen som känner oro för att man inte har tryggheten att kunna vända sig till en polis. Det är där ute som poliserna ska synas. De ska finnas i Göteborg - för att bekämpa brottsligheten där - och i hela Västra Götaland. Tyvärr har det visat sig att det har blivit precis tvärtom. Från Socialdemokraternas sida vill vi satsa betydligt mer på hela rättsväsendet - 5 miljarder mer - och 100 miljoner mer till poliser. Vi vill se till att det blir verklighet. Jag förstår att många är besvikna på en av era paradgrenar. Ni påstod att det skulle bli fler poliser. I verkligheten har det blivit tvärtom. Ni har lurat väljarna även på den här punkten.

Herr talman! Tack, justitieministern, för svaret! Jag noterar att justitieministern inleder med att betona att vi satsar 1,3 miljarder mer totalt på rättsväsendet sedan vi tillträdde för två år sedan. Det är precis enligt de intentioner som Allians för Sverige gick till val med, nämligen att förstärka det svenska rättsväsendet. Jag noterar också i justitieministerns svar att Rikspolisstyrelsens prognos för 2009 visar att en utökad anslagskredit kan bli nödvändig för att täcka polisens behov av finansiering under kommande år. Regeringen gör för närvarande ingen annan bedömning än just detta. Mer tydligt än så kan ministern inte svara på denna fråga i interpellationen. Det tycker jag verkar vällovligt. Det är inte minst i tider som dessa när det är väldigt oroligt som det är oerhört viktigt att människor känner trygghet. Trygghet betyder oerhört mycket för människors vardag, inte bara på jobbet utan också utanför jobbet. Socialdemokraterna hade faktiskt tolv år på sig att rätta till det underliggande underskott som har varit. Men vad bidde det av det, herr talman? Det bidde en tumme. Ett av de vallöften som vi i Allians för Sverige ställde ut är precis det som justitieministern här i dag betonar, nämligen att målet är att till 2010 ha totalt sett ungefär 20 000 poliser i Sverige. Det är en enormt kraftig höjning av antalet poliser jämfört med hur vi har haft det tidigare. Jag vet att under den tiden som Monica Green och hennes kamrater, Socialdemokraterna, styrde minskade antalet poliser i Skaraborg med 97. Det blev betydligt färre från 1994 och fram till valet. Jag vet att det kommer att bli en förstärkning eftersom det är målet, vilket ministern också säger här i dag. Självklart ska målet om 20 000 poliser också komma Västsverige till del. Det kommer att komma Skaraborg till del. Halland har fått sin tilldelning. Det är ett påbörjande av detta. Även Västsverige står nu och väntar på Rikspolisstyrelsens besked i den frågan. Jag förundras lite grann över vad som har hänt med Socialdemokraterna i opposition. De hade tolv år på sig att rätta till detta. Under den tiden stängde de polisutbildningen, så att det blev färre poliser som över huvud taget kunde utbildas och anställas. Men därtill valde de förra året att faktiskt inte satsa så mycket på polisen. Förra året var Socialdemokraternas skuggbudget mycket mindre. I år lägger sig Socialdemokraterna på alliansregeringens budgetnivå. Det är fantastiskt att de har bättrat sig på detta sätt. Nu i opposition har Socialdemokraterna kommit på att rättsväsendet nog behöver förstärkas. Men de hade tolv år på sig. Kunde Socialdemokraterna inte ha gjort detta tidigare? Det är vällovligt att höra att det är på gång. Som skaraborgare tycker jag att det ska bli spännande att se när dessa poliser också kommer på plats i Skaraborg. Jag inser att det vallöfte som vi nu har påbörjat arbetet med också kommer att fullföljas.
Herr talman! Jag vill först säga följande till Monica Green. Ni inledde denna mandatperiod genom att kräva besparingar på polisens budget. Hade vi haft den socialdemokratiska budgeten hade vi nästa år gått in med 100 miljoner kronor mindre än vad vi nu gör. Om ni ställer tillbaka detta i budgeten nu är det inte mycket bevänt med det. Så kan det vara. Det har tillförts - det märks - nya poliser. År 2007 nyanställdes 980 poliser. Det är 443 netto. Den exakta fördelningen görs av Rikspolisstyrelsen. Tyvärr fick jag inte med mig siffran för just Skaraborg. Men det vore konstigt om man inte även där hade fått någon polis. Talet om att man inte ser tillräckligt till praktiken är naturligtvis fel. På många håll vittnas det om att det har blivit fler synliga poliser. Utöver den utbyggnad som nu sker av antalet poliser har Rikspolisstyrelsen också en klar ambition att mer av arbetet ska ske i yttre tjänst och vara synligt för medborgarna. Det har inneburit att vi nu öppnar poliskontor som Socialdemokraterna har slagit igen. Det är bara någon vecka sedan som jag var i Västra Götaland och kunde vara med om hur man i ett samarbete mellan kommunen och polisen kunde öppna en station i Svenljunga som Socialdemokraterna tyvärr lade ned för något år sedan med allvarliga konsekvenser som följd. Monica Green och jag är helt överens om att det är viktigt med synliga poliser. Vi är också överens om att det är viktigt att resurstillskott märks. Jag är väldigt noga med att den kraftfulla satsning som regeringen gör också ska kombineras med en uppföljning så att vi försäkrar oss om att alla dessa resurser används fullt ut för det som organisationen har fått pengar för. Det innebär att vi ligger ganska precis på den prognos som Rikspolisstyrelsen har för budgetutvecklingen. Men vi är medvetna om att det kan krävas tillskott, och vi har konstaterat att man får återkomma till det. Polismyndigheternas - vi har många sådana i Sverige - prognoser ligger över Rikspolisstyrelsens. Men erfarenheterna under de senaste sex sju åren är att Rikspolisstyrelsens uppgifter brukar träffa mest rätt, och vi går naturligtvis på den centrala myndighetens budget. Men jag har ändå markerat att vi ser att det finns en diskussion om ekonomin inom polisen. Men samtidigt är det så att om man gör en sådan otrolig satsning som alliansregeringen har gjort på denna stora organisation måste man också sätta press på att man får valuta för pengarna. Att man ska få valuta för pengarna tror jag att vi kan vara överens om. Däremot ska Monica Green inte försöka inbilla mig att Socialdemokraterna har satsat mer på polisen än vad alliansregeringen gör, för det är faktiskt direkt felräkning.

Herr talman! Nej, jag har inte tänkt försöka inbilla Beatrice Ask någonting. Jag kan komma med fakta. Jag vet att vi satsade 5 miljarder kronor mer under den förra mandatperioden. Det tänker den borgerliga regeringen inte göra. Den tänker satsa 3 miljarder kronor. Dessa 3 miljarder är precis lika mycket som Rikspolisstyrelsen nu säger att man går med förlust med. Det blir alltså ett nollsummespel. Det kommer att visa sig att de 3 miljarder som ni satsar kommer att täcka de hål som polisen har. Alltså blir det inga ytterligare verksamheter. Med andra ord har vi satsat betydligt mer. Jag hörde Cecilia Widegren säga att vi hade tolv år på oss. Det brukar Moderaterna säga, trots att de vet vad vi gjorde under den perioden. Vi städade då upp efter krisåren på 90-talet. Vi fick ta över under den katastrofen. Det var väldigt tuffa år för många eftersom alla fick vara med och städa upp efter dessa krisår. Jag hoppas att det inte blir så en gång till, att vi ska behöva städa upp efter er, utan att ni lämnar efter er en budget som är någorlunda i balans nästa gång. Men detta ägnade vi oss åt, och människor fick offra sig mycket. Även polisen fick vara med och spara under dessa krisår. Det var det som vi gjorde under den tiden. Det vet både Beatrice Ask och Cecilia Widegren mycket väl. Men de låtsas som om dessa krisår inte har funnits. Nu har den moderatstyrda borgerliga regeringen ökat klyftorna i samhället mellan rik och fattig, mellan stad och land och mellan män och kvinnor. I länder där man har stora klyftor är det också stora oroligheter - stor brottslighet och oroligheter mellan människor. Det går till och med så långt att en del bygger staket runt sina villaområden för att de inte vill släppa in vissa människor. Så är det i vissa länder där man har stora skillnader. Tyvärr har Moderaterna en sådan politik. De vill öka klyftorna. Det måste vara större skillnad. Det har vi hört moderater säga väldigt många gånger. Det kallas för incitament på borgerligt språk. Detta leder till att vi får ökad brottslighet och ökad kriminalitet samtidigt som polisen går med stora underskott. Detta bådar inte gott för framtiden. Detta bådar inte gott för skaraborgarna. Cecilia Widegren stod på torgmöte efter torgmöte i valrörelsen och påstod att det skulle komma 100 fler poliser. Hon lovade 100 fler poliser i Skaraborg, men de syns inte till. Detta har hon inte gett någon förklaring till. Om de har anställts kanske det har skett i smyg utan att man har basunerat ut det - inte vet jag. Men om de har anställts får de antagligen jobba med det som de civilanställda tidigare gjorde eftersom den moderatledda regeringen drar ned på de civilanställda inom polisen. Nu ska polisen ägna sig åt kontorsarbete. Detta är helt fel. De borde vara ute och synas bland folk och ge den trygghet som så väl behövs nu. Beatrice Ask säger att det måste vara fel upplevelse att man inte ser fler poliser. Väljarna har alltså fel upplevelse. Väljarna har enligt Beatrice Ask fel. De vet bara inte om att de har poliser omkring sig. Trots att de inte ser dessa poliser säger Beatrice Ask att det är fel upplevelse som väljarna har eftersom man egentligen har anställt fler. Trots att detta är en av era paradgrenar misslyckas ni även här. Det är ett löftesbrott.

Herr talman! Så kom då bekräftelsen från Socialdemokraterna att man under de tidigare tolv åren har sparat på rättsväsendet och polisen. Det var precis det vi konstaterade, nämligen att vi hade ett eftersläpande underskott och att vi fick färre poliser. Alliansen gick till val på att nå ett mål på 20 000 poliser. Därför satsar vi 1,3 miljarder i extra resurser på det. Fokus är fortfarande inställt på det, säger justitieministern. Vi jobbar på detta. Det är roligt att se socialdemokrater som pushar för att vi ska genomföra det vi har lovat och tar initiativet till denna typ av diskussion. Vi har haft två år på oss; Socialdemokraterna hade tolv år på sig. Låt oss få verka under dessa år och göra nytta med det uppdrag och förtroende vi har fått. Allians för Sverige gick till val på att förstärka rättsväsendet. Jag ska ge några skildringar, inte minst för justitieministern, av hur det ser ut i vår vardag i Skaraborg eftersom vi har haft en hel del svårigheter där med just polisinsatser. Vi har som bekant flyttat ledningscentralen från Skaraborg till Göteborg. Det har lett till en del mischmasch i hur man kan leda verksamheten också utanför Göteborg. I Tidaholm skickar man inte poliser till pågående brott. I Mariestad kommer en person inte ens fram till polisen för att rapportera pågående skadegörelse. I Hjo uppmanas människor att skriva brev till polisen eftersom det är så långa köer. Andra tecken på polisbrist är till exempel att polisstationen i Gullspång har haft inbrott. Här bryter man sig alltså till och med in på polisstationen. Det är klart att vi förväntar oss att alla polismyndigheter får del av det vallöfte som finns. De förväntningarna finns. Det har ökat sedan valet, men det är med en handfull fler poliser. Vi inväntar nu de ytterligare poliser som kommer Västra Götaland till del. Rikspolisstyrelsen är tydligen sist ut med Västsverige. Vi får tro att det kommer en rejäl satsning när den väl kommer. Justitieministern har tydligt fokus på detta. Jag ber att få tacka för det.
Herr talman! I slutet av sin mandatperiod satsade Socialdemokraterna på en utbyggnad av polisverksamheten. Jag kan försäkra Monica Green om att det inte var någon i allianspartierna som motsatte sig den utökningen. Den ska dock inte ställas emot den satsning som görs nu eller framhävas som varande mer än något annat. Vi har dessutom inte verkat en hel mandatperiod. Det är därför spännande att just Monica Green vet exakt hur mycket allianspartierna avser att satsa under denna period, för det är det väl ingen annan som känner till. Låt mig få lägga något slags fakta till diskussionen. Jag vet inte om riksdagsledamöterna litar på riksdagens utredningstjänst, men den har i alla fall tittat på dessa frågor. Till riksdagens utredningstjänst har polisen i Västra Götaland sagt att de till 2010 räknar med en nettoökning på 270 poliser från år 2007. De bedömer också att antalet civilanställda kommer att öka. Det är en intressant uppgift som kommer från Västra Götaland och som dessutom har tagits emot här i riksdagen i något slags faktasökande som brukar vara ett underlag för riksdagens beslut. Jag tror att det är viktigt att titta på saken så som den ser ut. Jag träffar många medborgare. Jag kan försäkra Monica Green om att jag också träffar medborgare som har sett fler poliser eller som har mött detta. Många har fortfarande mycket kritik mot verksamheten. Jag kommer från Norrland. Det är fortfarande glest med poliser där. Det tar tid att få ökningen att märkas ute i bygderna. Så är det säkert också i Skaraborg på sina håll. Det har jag respekt för. Väljarna har aldrig fel. Medborgarna ser naturligtvis rätt. Då berättar jag att regeringen arbetar och är bestämd på att vi kommer att öka antalet poliser så att vi 2010 har 20 000 poliser. Vi har samtidigt en ambition att 50 procent av resurstiden ska användas till arbete i yttre tjänst, det vill säga man lägger om en del av hur polisen arbetar för att mer av arbetet ska bedrivas där ute. Jag tror att det är viktigt. Samtidigt måste man se till att andra verksamheter som ingår i polisverksamheten sköts på ett bra sätt. Det var det jag försökte antyda. Det verkar dock inte så lätt att föra en mer saklig diskussion om resursanvändning, i alla fall inte med Monica Green. Vi lägger stor kraft på att också utvärdera hur resurser används. Gör man den största satsningen någonsin måste man också försäkra sig om att pengarna används rätt. Vi försöker göra båda dessa saker, vilket jag tror är mycket bra. Följande är möjligen bara en randanmärkning men ändå intressant. Det finns ingen som ens i sin vildaste fantasi tror att Socialdemokraterna under överskådlig tid kommer att ha egen majoritet. Då måste man fundera över vilka ni samarbetar med. Sanningen är att både Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill satsa betydligt mindre på denna verksamhet. Det är illavarslande ur det perspektivet. För det första satsar Socialdemokraterna inte alls mer än alliansregeringen i ett flerårsperspektiv. Ja, i 2009 års budget gör ni det, men då reparerar ni skadorna av de budgetar ni lagt fram två år innan. För det andra kräver de andra partierna ytterligare besparingar. Det är alltså en ren förlustaffär för väljarna att få den majoriteten att styra om man bara ser till polisverksamheten. Jag tar synpunkterna på stort allvar. Det finns ett prognostiserat underskott i Västra Götaland som framför allt härrör från ombyggnationen av polishuset. Det pågår en diskussion - det var diskussioner så sent som i förra veckan - mellan Rikspolisstyrelsen och Västra Götaland. Det är viktigt att dessa diskussioner förs så att man kan reda ut praktiska bekymmer.

Herr talman! Jag har inga som helst problem att ta ansvar, varken i regeringen eller för mitt fögderi. Jag är rätt stolt över de insatser vi gör. Jag konstaterar dock att saker och ting tar tid. Det kanske kommer som en överraskning för en del, men vill man ha fler poliser kan man inte anställa en massa folk hur som helst. De måste gå en särskild polisutbildning som tar flera år för att det ska finnas några som man kan anställa. Det finns en fördröjning i detta. Om nu Socialdemokraterna är så fantastiska på att regera så är väl Göteborg ett utmärkt exempel. Göteborg har såvitt jag vet styrts väldigt länge av starka socialdemokrater. Samtidigt har vi haft socialdemokratiska regeringar som haft ansvaret för polisverksamheten. Vad har hänt? Ja, vi har stora problem med den grova organiserade brottsligheten. Vi kan också se hur den grova organiserade brottsligheten har fått breda ut sig i delar av landet där rättsväsendet har dragit sig tillbaka. Det poliskontor som vi öppnade i Svenljunga häromveckan finns på en ort där HA har en stark förening, mitt i centrala Svenljunga. Så ser det ut, och det är väldigt allvarligt. Det som har tillförts och som Svenljungaborna absolut märker är att man nu äntligen har poliser stationerade i Svenljunga med huvuduppgift att vara i denna kommun och som patrullerar dagtid. Det fanns inte tidigare. Vi gör en medveten satsning för det första på ökad synlighet, för det andra på att mobilisera kraftfullt mot den organiserade brottsligheten. Ett av skälen till att alliansregeringen kom till var att det fanns ett väldigt utbrett missnöje på grund av utanförskapet i Sverige. Ni hade drivit hundratusentals människor ut ur arbetsgemenskap till ett bidragsberoende. Det försöker vi vända, men konjunkturen hjälper oss inte.